Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på den interpellation jag ställt till statsministern. När jag läste svaret så frågade jag mig om något fallit bort. Den egentliga frågan som ställdes i interpellationen var om regeringen är beredd att öppet redovisa alla omständigheter kring uppgifter na om åsiktsregistrering i vårt land. Den frågan kan inte anses besvarad. — Prot. 1987/88:83 Den frågan är inte besvarad med en hänvisning till grundlagens bestäm 14 mars 1988 melser om att anteckningar i allmänt register inte får grundas enbart på den registrerades politiska åskådning. Frågan är heller inte besvarad med en hänvisning till den översyn av säkerhetspolisens verksamhet och personkontrollsystemet som igångsatts. Personalkontrollkungörelsen har tillämpats på ett sätt som bara kan leda till den slutsatsen att det är fråga om åsiktsregistrering. Det finns inte tid att här ta upp olika fall, men låt mig nämna det uppmärksammade fallet med snickaren i Karlskrona och det material som TCO nyligen redovisat. På detta område råder en rättslöshet som saknar motsvarighet på andra områden. Vet man inte vad man är anklagad för kan man heller inte försvara sig. Det kan röra sig om helt felaktiga uppgifter i ett register, men konsekvenserna för den enskilde blir förödande, Det går inte att rättfärdiga åsiktsregistreringen med säkerhetspolisens uppgift, som justitieministern åberopar, att verka för ett gott infiltrationsskydd. Det har inte hindrat spioner som Wennerström och Bergling att få anställning och tillgång till hemliga handlingar. Däremot har infiltrationsskyddet fungerat för att hindra en snickare att arbeta på ett marinmuseum. Översynen som justitieministern talade om är alltså välmotiverad. Men den får inte användas för att dölja vad som skett. För att ge justitieministern tillfälle att komplettera svaret skall jag återgå till några av de problem som jag aktualiserade i interpellationen. Under andra världskriget, när Europa gastkramades av Hitlertysklands arméer, internerades svenska arbetare enbart för sina åsikters skull i särskilda läger. Det var framför allt kommunister, men också partilösa och radikala socialdemokrater. De som internerades har inte fått någon upprättelse. Det som är särskilt allvarligt är att uppgifter från krigsårens register uppenbarligen hängt med även i fortsättningen. Försäkringar om att dessa register förstörts har kunnat ifrågasättas. Är justitieministern beredd att redovisa vad det är som har hänt med dessa register? Nyligen avslöjades i Norge att en omfattande registrering av kommunister förekommit. Det aktualiserade frågan om liknande registrering förekommit i Sverige, dvs. efter krigets slut. Ja, säger flera av dem som hade befattning med frågan. Sådan registrering skedde på arbetsplatserna med det luddiga motivet att man ville värna om demokratin — då sattes i stället demokratin ur spel. Herr talman! Jag är medveten om att det här rör sig om frågor som regeringen formellt kan säga sig sakna ansvar för. Det var tydligen det socialdemokratiska partiet som svarade för verksamheten. Det kunde därför ha varit en poäng om statsministern — som också är partiordförande — svarat. Nu är det dock inte möjligt att göra en sådan boskillnad mellan vad ett regeringsparti och vad en regering bär ansvar för. Är justitieministern beredd att medverka till en redovisning av den åsiktsregistrering som uppenbarligen skett på arbetsplatserna? Bland de mer uppmärksammade affärerna är den s.k. sjukhusaffären i Göteborg i mitten av 70-talet. Den affären är särskilt anmärkningsvärd. Nu har den frågan fått ny aktualitet, bl.a. genom att utredaren, förre justi 9 tiekanslern Ingvar Gullnäs, låtit förstå att hela sanningen aldrig redovisades. Vissa handlingar är hemligstämplade, men detta får inte hindra att sanningen nu redovisas. Är justitieministern beredd att redovisa alla omständigheter kring sjukhusaffären i Göteborg? I radioprogrammet Kanalen har en rad allvarliga uppgifter om åsiktsregistrering redovisats, men från regeringens sida har det varit påfallande tyst. Detta är inte bra. Det ligger en olustig dimma över dessa affärer. Sanningen måste fram! Justitieministern åberopar grundlagens bestämmelser — som i och för sig kunde vara klarare — när det gäller åsiktsregistrering. Men om grundlagsstridig verksamhet bedrivs skadar detta tilltron också till grundlagen, särskilt om regeringspartiets roll är något dunkel. Jag är medveten om att en öppen redovisning av alla omständigheter kring åsiktsregistreringen — inte minst när det gäller sjukhusaffären i Göteborg — kan vara besvärande för vissa ansvariga. Men detta är bättre än fortsatt dimbildning. Justitieministerns svar är alltför ofullständigt för att bringa klarhet i dessa affärer. Därför kvarstår frågan om regeringen är beredd att öppet redovisa alla omständigheter kring uppgifterna om åsiktsregistrering i vårt land.

Herr talman! Det är ett mycket nedslående svar som Nils Berndtson har fått på sin interpellation. Justitieministern koncentrerar sig i huvudsak på frågan om säkerhetspolisens åsiktsregistrering och personalkontroll. Justitieministern tar inte upp de andra frågor som Nils Berndtson ställt i sin interpellation. Det är bra att regeringen har tillsatt en utredning om säkerhetskontrollen, den s.k. personalkontrollen, vid våra myndigheter och andra företag som är känsliga ur säkerhetssynpunkt. Det har naturligtvis sin bakgrund i att de förhållanden som råder i dag och som har rått under en längre tid inte kan betecknas som någonting annat än en rättsskandal. Det är t.ex. upprörande att folk inte kan försvara sig, de vet inte vad de är anklagade för, och de kan inte vända sig till någon oberoende instans för att få saken prövad. Ofta finns det ingen som tar ansvaret för uppgifterna. Det är den anställande myndigheten som skall ta detta ansvar, men det görs inte, och ibland vet inte ens anställaren vad det är för uppgifter som säpo har om den berörda personen. Det finns heller ingen kontroll via de fackliga organisationerna. De är visserligen inblandade i hanteringen, men de kan inte göra någonting — de kan inte ens prata med sina klienter, eftersom alla uppgifter är hemliga. Det är alltså delvis ett sidospår som justitieministern går in på i sitt svar. Hon följer inte upp de viktiga frågor som Nils Berndtson tar upp, som bl.a. handlar om socialdemokraternas eller kansket.o.m. fackets egen åsiktskontroll och dennas eventuella koppling med säkerhetspolisen. Det är inte utan att Anna-Greta Leijon spär på misstänksamheten mot det socialdemokratiska partiet och säpo genom att i sitt svar över huvud taget inte kommentera de olika affärerna. Den s.k. Göteborgsaffären är inte utklarad. När konstitutionsutskottet på sin tid granskade frågan fick man inte ta del av alla papper, och förre justitiekanslern Gullnäs säger sig nu ha ytterligare uppgifter om den affären, som inte har kommit fram i ljuset. Efter KU:s granskning förra året av personalkontrollen var det väldigt många personer som kontaktade mig och sade att de hade drabbats av personalkontroll. De hade ibland inte fått en anställning, och ibland hade de blivit av med sitt jobb. De var helt oförstående till vad som hade hänt. De kunde inte försvara sig — eller vågade inte göra det med motiveringen: ”Ingen rök utan eld.” Men det fanns också exempel där den drabbade trodde sig ana orsaken, nämligen att det finns rester av åsiktskontroll kvar och att socialdemokratiska partiet eller facket har varit inblandat. De här anklagelserna kom från aktiva socialdemokrater, som var allvarligt bekymrade över sitt eget parti. De var bekymrade över att gamla rester från den tid då den politiska striden stod hård mellan socialdemokrater och kommunister ute i de fackliga organisationerna lever kvar. De var allvarligt oroade över och trodde sig känna igen att det fanns rester kvar av den traditionella kopplingen mellan säkerhetspolisen och socialdemokraterna. Och de var ytterst bekymrade över att de inte fann någon inom det socialdemokratiska partiet som var intresserad av att ta itu med frågan och en gång för alla rensa rent. Det är mycket nedslående att justitieministern — som jag utgår från kan känna sig alldeles obunden i de här frågorna — inte har velat lyfta ett finger för att ta itu med de här frågorna och rensa ut de gamla affärerna. Socialdemokraterna kommer aldrig ifrån de här sakerna med mindre än att de tillåter en ordentlig undersökning för att bringa klarhet i vad som faktiskt har hänt under de gångna åren. Det kommer att vara en kvarnsten om er hals. Jag skulle vilja fråga Anna-Greta Leijon om hon inte skulle kunna ta sig en ny funderare på en opartisk undersökning om vad som faktiskt har hänt under de gångna åren när det gäller åsiktsregistrering och det socialdemokratiska partiets inblandning i denna.

Herr talman! Jag måste säga att jag blev mycket förvånad över Birgit Friggebos utfall här mot socialdemokratin. Hon kom med en rad beskyllningar av grövsta slag mot vårt lands största demokratiska parti. Jag tycker att det är upprörande att en ledamot av riksdagen på det här sättet kan slänga anklagelser omkring sig. Så till detta med att tillsätta en opartisk utredning. Vi har i november månad förra året tillsatt en opartisk utredning med bl.a. en av Birgit Friggebos partikamrater som ledamot. Jag vet inte om hon inte litar på sina partikamrater. Den utredningen skall titta på säkerhetspolisens arbete i allmänhet. Den utredningen skall också speciellt granska frågor om personalkontroll. En lång rad av de problem som Birgit Friggebo tar upp här skall granskas förutsättningslöst enligt direktiven. Med anledning av den motion som Birgit Friggebo väckt i dessa frågor har man för övrigt också just konstaterat att den här utredningen är tillsatt. Det är bra att utredningen har tillsatts, säger Birgit Friggebo. Men i en annan mening har hon en svepande formulering som gör att man kan tro att hon har glömt bort att det redan finns en utredning — för att svara för den kontroll som vi ständigt måste ha av den här verksamheten genom en opartisk utredning. Socialdemokratin är inte kopplad till säkerhetspolisen. Socialdemokratin för ingen åsiktsregistrering. Det är riktigt att vi i det här landet före och under andra världskriget hade en omfattande åsiktsregistrering. Vi hade en åsiktsregistrering av kommunister, nazister och syndikalister. Den åsiktsregistreringen har vi nu förbjudit. Den får alltså inte förekomma. Nils Berndtson tar så upp frågan om det finns någonting kvar av gamla upplysningar i detta sammanhang. Ja, om man läser tidigare handlingar från justitiekanslern och konstitutionsutskottet, kan man när det gäller gamla akter — det gäller alltså inte ADB-register och andra register som förs — konstatera att inte alla gamla upplysningar har tagits bort, och så är det nog fortfarande. Det finns således gamla akter kvar. Jag har bett den nye chefen för rikspolisstyrelsen och chefen för säkerhetspolisen att komma med ett förslag till mig om hur vi skall kunna garantera att alla sådana här gamla akter, utöver de register som redan är gallrade, befrias från gamla uppgifter som finns sedan långt tillbaka i tiden. Nils Berndtson tar också upp en del fall som är mycket väl utredda. Fallet snickaren Leander har ju behandlats också i Europadomstolen. Jag tror att Nils Berndtson väldigt väl vet att Europadomstolen på punkt efter punkt har tagit ställning för det svenska rättssystemet. Man har sagt att det inte finns någon anledning att kritisera hanteringen beträffande snickaren Leander. När det gäller frågan om vad man brukar kalla sjukhusspionen har man ju gjort tre olika utredningar. Först gjordes en utredning av dåvarande justitieombudsmannen: Sedan gjordes en utredning av dåvarande justitiekanslern, dvs. Ingvar Gullnäs. Efter det att Gullnäs utredning hade lagts fram tillsattes en särskild juristkommission — det här skedde under de borgerliga åren — och den juristkommissionens material finns lätt tillgängligt. Till justitiedepartementet kom i höstas en förfrågan från en journalist om den rapport kunde offentliggöras som skrivits av medarbetare bl.a. inom polisen och justitiedepartementet, vilka reste ner till Göteborg när frågan var aktuell. Av det material som finns inom justitiedepartementet har ungefär 90 I offentliggjorts — det är alltså tillgängligt för massmedierna. Vi har i december månad på nytt fattat beslut om den saken. I försvarsdepartementet finns en del annat material, bl.a. rapporter som dåvarande justitiekanslern Gullnäs har skrivit, som är hemligstämplat. Det hemligstämplades första gången av en borgerlig regering med hänsyn till rikets säkerhet. Den hemligstämpeln har den socialdemokratiska regeringen inte funnit någon anledning att upphäva. Den socialdemokratiska regeringen har inte heller funnit anledning att utöver de tre utredningar som redan har gjorts om denna affär tillsätta ytterligare en. Min taletid är ute, men jag hoppas att jag får tillfälle att i nästa inlägg redovisa ett telefonsamtal med Gullnäs.

Herr talman! Snickaren i Karlskrona drabbades av det som Birgit Friggebo påpekade, nämligen att vederbörande inte får ta del av den anklagelse som är riktad mot honom. Det finns i kungörelsens 13 § en bestämmelse om att man skall få yttra sig, men den rätten tas tillbaka av en regel om att det inte får stöta på sekretessbestämmelser. Det är, som Anna-Greta Leijons företrädare sade, en teoretisk rättighet. Detta kan inte vara tillfredsställande. När det gäller de register som finns kvar från andra världskriget är det mycket intressant att höra Anna-Greta Leijons beskrivning. Man skall då veta att de som registrerades var framför allt kommunister och över huvud taget radikala arbetare, dock inte i särskild omfattning nazisterna — de placerades i varje fall inte i läger, men de kunde förvisso ha höga befattningar inom försvaret. Årtiondena efter krigets slut uppdagades det att det fanns anteckningar i register över personers befattning med transportförbjudna kommunistiska tidningar under krigsåren, och det finns anledning att betvivla uppgifterna om att registren från den tiden har förstörts. Jag är glad om Anna-Greta Leijon kan medverka till att alla dessa gamla akter skrotas. Så till den s.k. sjukhusaffären i Göteborg. Det är knappast en fråga om procenttal när det gäller hur mycket som fortfarande är hemligstämplat, utan det är mer en fråga om vilka uppgifter som finns där. Jag skulle vilja fråga om regeringen är beredd att häva sekretessen för de handlingar som fortfarande är sekretessbelagda. Jag har svårt att förstå att det har med rikets säkerhet att göra. Vad som behöver klarläggas är den roll som säkerhetspolisen, det socialdemokratiska partiet och regeringen har spelat i härvan. Stämpeln ”hemlig handling” kan vara befogad om man vill skydda de inblandade, men det kan inte vara ett allmänt intresse, och därför bör sekretessen hävas. När det gäller en allmän, öppen redovisning av alla dessa omständigheter tycker jag fortfarande att svaret lämnar en del övrigt att önska. Jag har pekat på fördelarna med en öppen redovisning. Kan Anna-Greta Leijon ange några nackdelar? Jag kan inte se några sådana.

Herr talman! Anna-Greta Leijon tycks vara mer upprörd över vad jag sagt än över det resultat som det här är fråga om — och det straff som många människor drabbas av på grund av personalkontrollen. Hon säger att hon är förvånad över att en ledamot av Sveriges riksdag kan framföra sådana beskyllningar. Vad jag gjorde var att läsa upp de anklagelser och de frågor som bl.a. kommer från partivänner till Anna-Greta Leijon. Jag tycker att det är min skyldighet att framföra detta när den här saken kommer upp till behandling i riksdagen. Jag är alldeles övertygad om att frågorna och misstänksamheten kommer att finnas kvar så länge de gamla affärerna inte är utredda.

Trots vad Anna-Greta Leijon här säger har det ju redovisats oklarheter — att affären inte skulle vara helt utredd. Jag skulle vilja få Anna-Greta Leijons bekräftelse på att den statliga utredningen faktiskt kan gå in och undersöka dessa affärer. Misstänksamheten finns nämligen kvar. Jag vill citera ur en artikel i tidningen Broderskap, som ju har nära anknytning till det socialdemokratiska partiet. En socialdemokrat skriver där: ”Åtskilligt tyder på att en stor mängd av de unga människor som på 1960 och 1970-talen engagerade sig i solidaritetskommittéer och andra sammanslutningar inom vänstern nogsamt finns registrerade hos Säpo. Och att detta deras förflutna, som de själva kan uppleva som avlägset och inaktuellt, idag utgör en konkret belastning för dem — en belastning som i värsta fall kan leda till att de avskedas från sina jobb.” Det är denna oro och denna misstänksamhet som jag har försökt redovisa i Sveriges riksdag, när den här frågan behandlas.

Herr talman! Åsiktsregistrering är förbjuden i vårt land och får således inte förekomma. Det är oerhört viktigt att det förbudet efterlevs. För att vi skall kunna vara helt klara över att det är så, och att personalkontrollen sköts på ett för medborgarna bra sätt, har vi tillsatt en opartisk utredning, som förutsättningslöst skall se över detta. Jag har sagt i direktiven att jag tror att det system för personalkontroll som vi har i dag fungerar i sina huvuddrag och bör bestå. När jag säger huvuddrag menar jag att vi måste ha ett system av det här slaget. Tyvärr är det i ett demokratiskt land oundvikligt att vi skyddar oss, för vi vet att det finns odemokratiska intressen. Av historien vet vi att det har funnits sådana också i Sverige. Därför är det nödvändigt med ett system av det här slaget. Till huvuddragen hör självfallet också vårt beslut att åsiktsregistrering inte får förekomma. Ingen skall få registreras enbart på grund av medlemskapi en organisation. I övrigt har den här utredningen självfallet möjligheter att gå in i det som den anser att den behöver pröva. Men jag måste fråga mig vad Birgit Friggebo egentligen gjorde under de år de borgerliga var i regeringsställning. Om man nu tyckte att de tre utredningar som har gjorts om förhållandena i Göteborg — den av justitieombudsmannen, den av justitiekanslern och den av den speciellt tillsatta kommittén — inte var tillfredsställande, varför tillsatte man inte omedelbart en ny utredning, när juristkommittén år 1980 blev färdig med sitt betänkande? Om Birgit Friggebo är orolig över det material som är hemligstämplat, varför påverkade hon inte de borgerliga regeringarna att fatta ett annat beslut än att hemligstämpla materialet? När det gäller JK:s utredning av det material som finns hos försvarsdepartementet har vi fattat exakt samma beslut som den borgerliga regeringen gjorde, och det finns sakliga skäl för det. Därför är mitt svar till Nils Berndtson att vi inte kan häva den hemligstämpeln. Jag kan inte här redovisa varför materialet är hemligstämplat. Däremot är större delen av det material som finns tillgängligt på justitiedepartementet inte längre hemligstämplat. Socialdemokratin har ingen som helst anledning att ta åt sig av anklagelser från vare sig Birgit Friggebo eller någon annan. Det är inte med hänsyn till det socialdemokratiska partiet som de borgerliga hemligstämplade delar av detta material, det är jag ganska övertygad om. Den 18 februari i år ringde en av mina medarbetare på mitt uppdrag till tidigare justitiekanslern och förutvarande landshövdingen Gullnäs för att höra vad han tyckte och tänkte eftersom han gjort en del intervjuer. Vid detta samtal den 18 februari framförde Gullnäs inte något som helst önskemål om att bli befriad från tystnadsplikten. Jag kan alltså inte finna att det utöver de tre utredningar som har gjorts finns någon anledning att tillsätta en ytterligare utredning, nu lika litet som när de borgerliga partierna var i regeringsställning. Vi måste ständigt och jämt hålla ögonen på hur personalkontrollkungörelsen fungerar just för att den berör enskilda människor. Det finns anledning för oss att så långt som möjligt tillåta att uppgifter i personalkontrollen kommuniceras med de enskilda, men det finns en gräns när detta inte låter sig göra. Det är viktigt att denna gränsdragning inte utnyttjas slentrianmässigt och att uppgifter hemligstämplas bara när det finns speciella skäl som talar för att uppgifterna måste vara hemliga. Annars skall den enskilde naturligtvis få del av uppgifterna. Detta är en av de huvudfrågor som den parlamentariska utredningen skall ägna sig åt. Den måste ta reda på dels om de föreskrifter som finns är riktiga, dels — och kanske framför allt — om den praktiska tillämpningen stämmer överens med föreskrifterna. Det är angeläget att vi så snart som möjligt får utredningens förslag så att vi får veta om det anses nödvändigt att göra ändringar i nuvarande regler.

Herr talman! Det är inte ett övertygande resonemang som förs om att inte häva hemligstämpeln i Göteborgsaffären. Om inte utredaren Gullnäs har krävt det — han har sagt att man inte skall rota i detta mer, men han har också antytt att det finns saker som inte har redovisats ordentligt — så tror jag ändå att allmänheten kräver en öppen redovisning. Anna-Greta Leijon säger att SAP inte för register, men det har ändå förekommit, och det har bekräftats av både fackliga och politiska funktionärer. Då är frågan: Vet Anna-Greta Leijon med säkerhet att registrering icke längre förekommer? Vet Anna-Greta Leijon att man inte i andra organisationer som tidigare registrerat kommunister och radikala arbetare — som Kommittén Folk och Försvar — gör det också fortsättningsvis? Detta är faktiskt viktiga frågor i debatten om demokratin. Svenska sjöfolksförbundet har besvarat frågan om åsiktsregistrering med att meddela att man inte längre företar någon sådan registrering och att man tar klart avstånd från alla former av partipolitisk registrering. Det vore bra om justitieministern sade detsamma. Det kan — det är uppenbart — finnas krafter som tror att man också i dag kan företa denna typ av registrering. När det gäller sjukhusaffären vill jag säga att så länge man tiger om det förflutna uppstår lätt misstankar att man även i fortsättningen kan tillämpa liknande metoder. Det primära är kanske inte att ta fram syndabockar utan att gardera sig mot att sådan verksamhet förekommer även i fortsättningen. Jag vill till sist också säga att sanningen har en viss förmåga att tränga fram — det visar i dessa dagar vissa vapenaffärer. Jag tror det vore klokt av regeringen att själv ta initiativ till en öppen redovisning av vad som har hänt i fråga om åsiktsregistrering innan man blir upphunnen av sanningen. Det är mod att lägga fram alla fakta i dagsljuset och ingenting dölja som jag har efterlyst i min interpellation. Jag frågar då: Är regeringen beredd att ta detta djärva men så nödvändiga steg?

Herr talman! Ulla Tillander har frågat mig vad regeringen ämnar göra för att garantera en etiskt korrekt obduktionsverksamhet. Obduktionsverksamheten är reglerad på olika sätt. Sådana obduktioner som inte innefattar rättsmedicinsk undersökning omfattas av obduktionslagen . Frågor som rör rättsmedicinsk obduktion regleras i kungörelsen om rättsmedicinsk obduktion. Socialstyrelsen har meddelat allmänna råd till obduktionslagen samt föreskrifter om förfarandet vid rättsmedicinsk obduktion m.m. genom cirkulär . Vidare har socialstyrelsen utfärdat föreskrifter om dödsbevis m.m. 1987:1). För de läkare som utför obduktioner gäller dessutom samma etiska regler som för alla andra läkare. Det är angeläget att respekten för den enskilda människans integritet bevaras också efter döden. De frågor om obduktioner som Ulla Tillander tar upp i sin interpellation är redan föremål för översyn i olika sammanhang. Den s.k. RRK-utredningen har i sitt betänkande Samordning av det rättsmedicinska, rättskemiska och kriminaltekniska undersökningsväsendet bl.a. föreslagit olika åtgärder för att minska antalet rättsmedicinska obduktioner. Utredningens förslag har remissbehandlats och bereds för närvarande inom regeringskansliet. Frågan om samtycke vid obduktion utreds för närvarande av den s.k. transplantationsutredningen . I direktiven till utredningen heter det: ”Samtyckesreglerna vid organdonationer och andra obduktioner än rättsmedicinska bör utformas så enhetligt som möjligt. Utredaren bör därför också överväga samtyckesreglerna vid sådana obduktioner.” Lagen om tillsyn över hälsooch sjukvårdspersonalen m.fl. omfattar för närvarande i princip inte den rättsmedicinska verksamheten. tillsynsutredningen har dock bl.a. i uppgift att överväga om den personkrets som omfattas av lagen bör utvidgas till att avse även personal som är knuten till rättsmedicinsk eller rättskemisk verksamhet. Utredningen skall också överväga om tillsynslagen bör förtydligas när det gäller t.ex. personalens omhändertagande av avlidna i avvaktan på bisättning och begravning. Det är således ett omfattande utredningsoch beredningsarbete som pågår rörande obduktionsverksamheten. Jag förutsätter att olika etiska frågeställningar i sammanhanget kan komma att belysas också av det medicinsk-etiska rådet i lämpligt skede av reformarbetet. Mot bakgrund av vad jag här sagt har jag för närvarande inte för avsikt att föreslå några ytterligare åtgärder.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min interpellation. Motiven för min interpellation är flera. Ett motiv är att det anseende som sjukvården har bland människor, och måste ha, inte får rubbas. Människor skall med djupt förtroende kunna lämna sina liv i sjukvårdens händer. Förtroendet bygger på att sjukvården möter människorna med kunskap och med respekt för människans värde och värdighet. Enbart kunskap räcker inte, för den kan i princip vara styrd av en människosyn som skulle vara kränkande, om den uttalades eller började tillämpas. Därför har den gamla läkaretiken med rötter både i Aten och i Jerusalem spelat så stor roll — den har talat om vad läkaren skall göra med sina kunskaper. Respekten för en människa i sjukvårdens händer omfattar människan som helhet, både kropp och själ. Den innefattar också respekten för de anhöriga, och den inbegriper även respekten för en individ också när livet har flytt. Ett annat motiv till min interpellation är att genom massmedia uppmärksamheten har riktats mot makabra förhållanden som, om de är sanna, föranlett många frågor hos allmänheten. Man frågar: Är det som avslöjas i enlighet med de regler som gäller? Får t.ex. en rättsmedicinsk expert dekorera sin bokhylla på en offentlig arbetsplats med människokranier? Man kan också fråga sig varför ingen har reagerat mot detta. Det är naturligt att ställa frågan: Är det fel på reglerna eller på tillämpningen av reglerna eller på kontrollen av att reglerna efterlevs? Om det är kontrollen av att gällande bestämmelser efterlevs som har brustit, kan det vara kontrollen både på lokal och på central nivå som har brustit. Som representant för en tidningsläsande och TV-tittande allmänhet har man fått ett intryck av att de regler som gäller om huruvida obduktion över huvud taget skall utföras och hur den skall utföras i det här fallet har lämnat ett utrymme för godtycke, som hotar att underminera det förtroende som allmänheten borde ha rätt att känna i förhållande till sjukvården och som ytterst skadar sjukvårdens möjligheter att bota. Mot detta resonemang kan invändas att man inte får dra förhastade och alltför vittgående slutsatser av det extrema exempel som exponerats i massmedia. Jag skulle vara beredd att godta den invändningen, om det inte hade funnits mer som gör den fråga som jag har ställt till socialministern starkt befogad. Jag tänker då på att motioner, där det har begärts utvärdering och översyn av obduktionslagstiftningen, har behandlats av socialutskottet flera år i rad. Bl.a. i motioner från centern har frågan rests om antalet obduktioner, minst 40 90 av dödsfallen, står i rimligt förhållande till de intentioner som låg bakom 1975 års obduktionslag. Intentionen bakom den lagen var den att restriktivitet och återhållsamhet skulle gälla. Det är bara att konstatera att detta inte är fallet nu. Här har man från riksdagens sida i flera år efterlyst att förhållandena på det här området skulle klarläggas, men inga förslag har lagts fram ännu. Nu har saken genom omständigheternas spel uppmärksammats. Den oro och olust som många människor känner inför det här har inte enbart sin källa i den senaste tidens makabra händelser, utan orsakas också av den oklarhet och otrygghet som beror på det godtycke i tillämpningen som reglerna inbjuder till eller i varje fall inte förhindrar. Den yttersta frågan bakom allt detta är egentligen denna: Vem äger en avliden människas kropp? Är den statens egendom? Eller har den enskilda människan rätten att förordna om hur hennes kropp skall användas? Vilken vikt skall man fästa vid de anhörigas känsla för pietet? En präst som intervjuades i Aktuellt och som var väl insatt i de här frågorna uttryckte en inställning som nog många kan dela när hon sade: Att ta kroppen och dess organ — nej! Att få chansen att ge kroppen eller delar av den — ja! Med andra ord: Den enskilde måste ha rätten att ge sitt samtycke till att kroppen får användas i läkekonstens tjänst. Jag vill sluta med en fråga till socialministern: Kommer de frågor som jag här har tagit upp, som länge har varit aktuella, som under flera år har tagits upp i riksdagen och som på sista tiden har blivit akut aktuella, snart att få svar?

Herr talman! Den fråga som vi nu håller på att behandla är av utomordentligt stor vikt. Det som Ulla Tillander hänvisar till och de händelser som vi har fått presenterade under de senaste veckorna eller månaderna i anslutning till en uppmärksammad rättegång har satt mycket djupa spår hos många människor, och det är förståeligt. Frågor som gäller obduktion, den enskilda personens rättssäkerhet och vördnaden för människan också efter döden är utomordentligt viktiga för alla eller i varje fall för de flesta människor. Jag tycker att det därför är mycket angeläget att vi så snart som möjligt kan få en rad frågor kartlagda och redovisade samt även att vi kan få förändringar gjorda i nu gällande lag och i nu tillämpade principer. Jag vill fråga statsrådet Sigurdsen: Hur lång tid bedömer statsrådet att det tar innan vi kan få de ändringar som har aviserats utifrån de utredningar som arbetar? Jag skulle också vilja fråga om det som nu har förts fram i debatten föranleder någon ändring i utredningsarbetet eller några kompletteringar i de utredningsdirektiv som har givits, eller om statsrådet anser att de frågor som aktualiserats också kommer att besvaras inom ramen för de utredningar som nu arbetar. Jag tror att svenska folket vill ha mycket snabba och klara besked på de här punkterna, eftersom de berör något av det innersta hos människan. Är inte lagen sådan som den är i dag bristfällig, är inte även den kontroll som utövas på grundval av nu gällande lagstiftning bristfällig? Jag skulle också vilja ta upp ytterligare en fråga. Nuvarande obduktionslag har, som Ulla Tillander sade, lett till att antalet obduktioner blivit mycket omfattande. Vi har från moderata samlingspartiets sida i motioner ställt frågan om detta är nödvändigt. Ett beslut om obduktion i samband med ett dödsfall kan för de anhöriga innebära mycket stora påfrestningar. Det är givetvis också angeläget att den enskilda människan i sin livstid kan få någon form av garanti för hur hennes lekamen kommer att behandlas efter dödsfallet. Frågan om äganderätten till den döde är viktig i detta sammanhang, och den personliga integriteten, vördnaden för och hänsynen till människan, måste mycket klart markeras i de här situationerna. En annan fråga som jag tror att det verkligen finns anledning att undersöka är omfattningen av t.ex. dödsbevisobduktioner. Jag menar att det i sådana fall inte skall behöva göras mera ingående ingrepp än vad som krävs för att kasta ljus över ett oklart dödsfall. Man har en känsla av att det nu görs mycket ingående dissektioner även vid rena dödsbevisobduktioner. Jag tror att det finns anledning att skapa klara regler och klara bestämmelser på detta område. Det finns i och för sig bestämmelser, men man bör också klarlägga tillämpningen av de särskilda bestämmelserna. Herr talman! Jag har i denna vecka haft kontakt med en mamma som miste sin son i en tragisk trafikolycka. Polisen begärde obduktion, och det företogs obduktion. När mamman sedan i denna sorgesituation fick dödsbevisprotokollet, visade det sig att man hade gjort en mycket ingående obduktionsundersökning. Jag kan inte bedöma nödvändigheten av detta i det här fallet. Mot bakgrund av det samtal jag hade med denna mamma vill jag ändå att statsrådet skall lägga på minnet att det är fråga om mycket känsliga problem, inte minst för de anhöriga. Man bör verkligen inte gå längre än vad som är absolut nödvändigt för att klarlägga ett dödsfall. Den berättelse jag fick här under veckan — en händelse ur verkliga livet, som kan drabba vem som helst — visar att vi måste se över gällande lagstiftning. Jag vill än en gång fråga statsrådet hur lång tid det kommer att ta innan vi kan få de aviserade utredningarna redovisade. Låt mig också fråga om det i dessa utredningsuppdrag finns något krav på att belysa omfattningen av obduktioner när det t.ex. gäller dödsbevisobduktioner.
Herr talman! Efter att ha lyssnat till Ulla Tillanders inlägg — och då särskilt inledningen — kan jag säga att jag i stor utsträckning delar den oro och den olust som hon känner inför det som vi har kunnat ta del av i massmedia. Enligt obduktionslagen har det hittills vid obduktioner gällt samma samtyckesregler som vid organdonationer, i de fall dödsorsaken är känd. En obduktion får inte ske mot den avlidnes eller mot de anhörigas vilja. Om dödsorsaken är okänd, får obduktion däremot alltid ske om det behövs för att orsaken till dödsfallet skall kunna fastställas eller för att en viktig upplysning om sjukdomens beskaffenhet skall kunna erhållas. I likhet med dem som har talat här tror jag att det är angeläget att hålla antalet obduktioner nere. I många fall kan det emellertid vara mycket viktigt med en obduktion för att få en upplysning om en sjukdom. Man får inte glömma bort att obduktionen är en viktig kunskapskälla. Den kan ge de anhöriga besked om en dödsorsak, som de upplever som mycket viktig att få reda på. Obduktionen kan också utgöra underlag för forskning och utveckling, för att man t.ex. skall kunna förebygga olycksfall. En obduktion kan också ge besked om effekten av en behandling som patienten har fått. Det skall naturligtvis hela tiden göras en avvägning mellan respekten för den enskildes och de anhörigas integritet och de skäl och de behov man har när det gäller att obducera. Vi är helt överens om detta. I mitt interpellationssvar har jag redovisat vad som är på gång. Det finns flera utredningar som behandlar dessa frågor. Det sker en översyn av transplantationslagen. Utredaren startade under 1987. Tillsynsutredningen startade något senare. Det är svårt att i dag säga exakt när dessa utredare är klara med sina arbeten. Preliminärt skall båda utredningarna lämna förslag år 1989.

Herr talman! Jag vill än en gång understryka att vad som händer med dem som dör på våra sjukhus är av stor vikt också för vården av dem som lever. Och förtroendet för sjukvården påverkar förmågan att bota, och det förtroendet är i sin tur beroende av respekten för människan som helhet, som både kropp och själ, som både levande och död. En springande punkt i socialutskottets kritik av den slappa tillämpningen av gällande regler, en kritik som har framförts under flera år, är att de tillämpas alltför godtyckligt. Och intentionen bakom obduktionslagen, där det talas om återhållsamhet när det gäller ivern att obducera, har fallit bort, trots att det är lagens andemening. Det åligger regeringen att vårda dessa lagar, t.ex. den som handlar om obduktioner. Då kan man inte nöja sig med att lagens anda förflyktigas så att bara lagens bokstav finns kvar. Socialutskottet har haft anledning att vid upprepade tillfällen behandla krav på översyn av reglerna för obduktion. Utskottet har riktat sig till regeringen hösten 1985, hösten 1986 och våren 1987. Varje gång har utskottet understrukit behovet av översyn av både rättsmedicinska och kliniska obduktioner och av reglerna för samtycke. Utskottet har också understrukit att riksdagen skall få en redovisning av utfallet av nuvarande regler just mot bakgrund av den höga obduktionsfrekvensen — 40 96 av dödsfallen. Utskottet har också efterlyst en skärpning av ansvarsreglerna när det gäller obduktionsverksamheten. För att ytterligare understryka det allvarliga i situationen har utskottets centerpartistiska och moderata ledamöter reserverat sig för ett tillkännagivande till regeringen. Det är hög tid för regeringen att avlämna förslag.

Herr talman! Jag skall än en gång fråga statsrådet om utredningsuppdraget även innefattar synen på omfattningen av obduktionerna. Jag tänker då på antalet obduktioner. Antalet har nämligen ökat på ett sätt som vi inte förutsåg när lagen antogs. Det finns utifrån de etiska problem som man möter i samband med obduktioner också stor anledning att verkligen ta upp och belysa denna fråga. Centerpartiet och moderata samlingspartiet har bl.a. krävt att det verkligen skall göras en klar belysning när det gäller dessa frågor och att målsättningen skall vara att minska antalet obduktioner. Jag förstår statsrådets syn när det gäller motivet för obduktioner i olika sammanhang — dels för att fastställa dödsorsaken, dels för att få klarlagt huruvida en viss medicin eller en viss behandling har påverkat patienten. Det finns också rent vetenskapliga motiv i övrigt. Alla dessa motiv är i sig kanske Prot. 1987/88:83 välgrundade. Men vi måste få klara gränser när det gäller orsaken till 14 mars 1988 obduktioner. Om det gäller att enbart klarlägga orsaken till dödsfallet menar jag att man inte skall företa en mer omfattande obduktion än vad som är nödvändigt för att klarlägga dödsorsaken. Man skall då inte utvidga obduktionen så att man också t.ex. kan uppnå vissa vetenskapliga erfarenheter. Utifrån min uppfattning krävs det då ett annat motiv. Det är i detta sammanhang som den enskilda människan måste få vara med i större utsträckning än vad som är fallet i dag. Likaså måste det ske en klarare redovisning av vad som hänt i samband med en obduktion. Jag tror att dessa frågor måste belysas mera ingående än vad, som det verkar, statsrådet har för avsikt att göra inom ramen för de nämnda utredningarna.

Herr talman! Till Ulla Tillander vill jag säga att i de kommittédirektiv som regeringen har antagit den 26 mars 1987 finns infört vad socialutskottet har sagt vid olika tillfällen och alltså det uppdrag som riksdagen har gett regeringen. När det gäller minskningen av antalet obduktioner och vad som står i utredningsdirektiven vill jag påpeka vad jag har sagt i mitt interpellationssvar, att RRK-utredningen har föreslagit olika åtgärder för att minska antalet rättsmedicinska obduktioner. Den utredningen har remissbehandlats och bereds nu i regeringskansliet. Transplantationsutredningen gör en allmän översyn av samtyckesreglerna. Man skall alltså överväga formerna för samtycket, och man kommer också att fundera över vid vilka tillfällen obduktion kan få göras. Utredningen är inställd på att göra en bredare översyn, vilket alltså sammanfaller med det Göte Jonsson tog upp.
Herr talman! Jag har förstått av statsrådets svar att målsättningen är klar när det gäller rättsmedicinska obduktioner. Utredningen behandlas nu inom ramen för remissförfarandet. Kan jag tolka statsrådets senaste besked på det sättet att det inom ramen för tilläggsdirektiven finns ambitionen att också minska antalet icke-rättsmedicinskt motiverade obduktioner?

Herr talman! Den kritik jag har velat ge uttryck för avser tillämpningen av de regler som för närvarande gäller och som har blivit alltför slentrianmässiga, slappa och lämnar för mycket åt godtycket. Den kritiken implicerar min kritik av att kontrollen av efterlevnaden av lagen inte har skötts. En annan kritik har också formulerats av ett enigt socialutskott. Jag vill sluta med att understryka att jag också har förståelse för flera av de motiv för obduktion som socialministern nämner. Förutom att de regler som gäller borde tillämpas enligt bokstavens anda borde de också ändras i riktningen att ge den enskilde rätt att som en gåva i livets tjänst medge obduktion.
Herr talman! Jag vill bara till Göte Jonsson säga att transplantationsutredningen inte får några tilläggsdirektiv, utan de direktiv den har fått täcker redan hela frågan.

Herr talman! Stina Gustavsson har frågat mig om jag avser att vidta sådana förändringar i pensionsreglerna att möjlighet till s.k. växelvård står till buds utan sänkt pension. Växelvård är en ny vårdform som vuxit fram under senare år och som innebär att en person vårdas omväxlande i hemmet och på sjukhem. Vårdformen används mest för att avlasta den som vårdar en sjuk person i hemmet. Det förekommer dock att den sjuke efter ett regelbundet schema vårdas omväxlande i hemmet och på sjukhem. Det som föranlett Stina Gustavssons interpellation är den bestämmelse som finns i 10 kap. 1§ lagen om allmän försäkring och som innebär att en gift pensionsberättigad som stadigvarande lever åtskild från sin make skall betraktas som ogift ur pensionssynpunkt. Detta medför en något förhöjd folkpension, eftersom pensionen för en ogift folkpensionär utgör 96 96 av basbeloppet, medan en gift pensionär får 78,5 96 av basbeloppet om båda makarna har hel pension. Om två makar som tidigare betraktats som ogifta ur pensionssynpunkt på grund av att den ena maken vårdats på ett sjukhem övergår till växelvård kan detta innebära att de på nytt betraktas som sammanboende, vilket medför en viss sänkning av folkpensionen för dem båda. Som framgår av vad jag nyss sagt är växelvård framför allt avsedd att utgöra en avlastning för den person som normalt vårdar den sjuke.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 Enligt vad jag har fått veta angående utvecklingen inom växelvården blir det alltmera vanligt att den sjuke vårdas större delen av tiden i hemmet. Det blir då ingen tvekan om att han skall betraktas som gift ur pensionssynpunkt. Eventuell ersättning för vårdinstansen bör då utges i annan form än genom höjd folkpension. Jag är således inte beredd att föreslå några ändringar i pensionsreglerna i det här avseendet.

Herr talman! Växelvården har litet olika organisation i olika delar av landet. Den organisation som är vanligast och som sannolikt kommer att bli den som dominerar innebär att den sjuke normalt sett vårdas i hemmet och att vårdaren med hjälp av växelvård kan få avlastning under längre eller kortare perioder. Jag kan inte, Stina Gustavsson, avgöra den aktuella frågan. Om man tycker att försäkringskassan har fattat ett felaktigt beslut finns det möjlighet att besvära sig över beslutet, och då blir det alltså en omprövning. Man kan i första hand begära en omprövning av kassans beslut. Sedan kan man, som Stina Gustavsson säkert vet, gå vidare och överklaga tills man kommit till högsta instans, som är försäkringsöverdomstolen. Det är den vägen man måste gå för att få klarhet i denna fråga.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Jag tyckte att svaret är klargörande på flera punkter när det gäller vad som skall ske eller inte skall ske, åtminstone på kort sikt. Syftet med min interpellation var att få reda på detta. Det frågas alltid bland folk vad som är på gång när det gäller förändringar i de regler som rör bostadsrätter. Dessa frågor har blivit allt vanligare under de senaste månaderna. Det har troligen sin bakgrund i följande tre faktorer. För det första har flera olika löften getts om olika förändringar i realisationsvinstbeskattningen. För det andra blev mycket oprecisa hot resultatet av den socialdemokratiska partikongressen i höstas. För det tredje har det under de senaste månaderna funnits ihärdiga rykten om att man inom regeringskansliet arbetar på förslag om införande av hembud av något slag. Hans Gustafsson oroar sig i sitt svar för prisutvecklingen på bostadsrätter. Det tycker jag att han gör alldeles rätt i. Situationen är grotesk. Jag är förvånad över att Hans Gustafsson inte är mer upphetsad än vad han är. Trots Hans Gustafssons oro håller regeringen uppenbarligen bara på att överväga förslag som skulle förvärra problemen. Den vägrar att ta bort eller ändra de regler och bestämmelser som är grunden till dagens situation. Jag skall inte närmare gå in på det katastrofalt låga byggandet, som under de senaste fem åren har gett mellan 80 000 och 90 000 färre lägenheter än under föregående femårsperiod, och det fatala misstaget att dra på så enormt med ROT-programmet. Dessa felande lägenheter utgör en av orsakerna till bristen på bostäder, som i sin tur har drivit upp priserna på de existerande beståndet av bl.a. bostadsrätter. Prisutvecklingen förvärras och de höga vinsterna förstärks av regeringens passivitet. Hans Gustafsson vägrar att ge besked om uppskovsreglerna när det gäller realisationsvinstbeskattningen av bostadsrätter. Hans Gustafsson vägrar att ta principiellt avstånd från tanken på hembud och priskontroll. Hans Gustafsson vägrar att ta bort HSB:s och Riksbyggens hembud och priskontroll. Hans Gustafsson vägrar att inse att de stora försäljningsvinsterna vid försäljning av nya bostadsrätter uppstår på grund av omfattande statliga subventioner. Hans Gustafsson vägrar att inse att en mängd regleringar skapar inlåsningseffekter som leder till uppblåsta och osunda priser på delmarknader, som t.ex. bostadsrättsmarknaden. Hans Gustafsson kommer tvärtom med nya förslag som skall försvåra en effektiv användning av lägenheterna. Det gäller t.ex. försvårandet av andrahandsuthyrning. Alla som sysslar med bostäder talar om en ökad rörlighet i bostadspolitiken. Hans Gustafsson brukar själv tala om att vi har fler lägenheter än hushåll och om behovet av en effektivare användning av våra befintliga bostäder. Det intressanta är emellertid att inga steg tas för att åstadkomma denna önskade ökade rörlighet. Tvärtom premierar man kvarboende och konstruerar regler som låser in folk så att de inte kan flytta även om de vill. Det innebär också en premiering av dem som redan har en bostad, medan de som är nytillträdande eller som av familjeskäl behöver en ny lägenhet kommer i strykklass. Vi får ett A och ett B-lag på bostadsmarknaden. Detta är mycket tydligt och uppenbart i dag, när så många ungdomar och människor, som av olika familjeskäl tvingas skaffa sig en ny lägenhet, över huvud taget aldrig kan få en bostadsrätt. Avsaknaden av uppskovsregler i fråga om realisationsvinstbeskattningen av bostadsrätter innebär en skatt på flyttning. Dessutom innebär priskontroll på en del av marknaden att efterfrågan riktas in på en annan del, nämligen den fria sektorn. Detta i sin tur gör att priserna drivs upp på den fria delen. Den hårda regleringen av nästan hälften av bostadsmarknaden utgör grunden för det efterfrågetryck som uppstår för de fria bostadsrätterna och småhusen. Skulle ytterligare regleringar införas för en del av bostadsrätterna, skulle priserna stiga ytterligare på dem som lämnas fria. Det är bra att Hans Gustafsson inte nu tänker lägga fram något förslag om hembud och priskontroll. Han motiverar detta bl.a. med att den snabba prisutvecklingen sedan en tid tillbaka har avstannat. Innebär avsaknaden av andra förslag som skulle göra någonting åt problemen och inte bara rikta in sig på symtomen, att Hans Gustafsson anser att priserna nu börjar bli acceptabla? Jag vill egentligen inte tro det. Men regeringens brist på initiativ måste tolkas så att Hans Gustafsson inte anser att situationen i dag är tillräckligt alarmerande.

Herr talman! Även jag är förvånad över att bostadsministern inte oroar sig mer över den prisutveckling på bostadsrätter som vi har och den spekulation på skattebetalarnas bekostnad som sker på det här området. Regeringens underlåtenhet att ta i de här problemen har lett till att många har utestängts från möjligheten att äga sin bostad, just därför att de inte har råd att hänga med i prisutvecklingen. Vad värre är: Det här svaret ger besked om att man fortfarande tvekar inför att ta i de här problemen. Det hänvisas bara i svaret till att prisutvecklingen nu har dämpats något. En stor del av problemen skulle lösas om regeringen vore beredd att ändra reavinstskattereglerna för bostadsrätter. De regler som nu gäller leder till orimliga förhållanden på bostadsmarknaden. Vissa bostadsbyten beskattas — och beskattas mycket hårt — medan andra inte beskattas alls. Vad är det som gör att socialdemokraterna så länge har tvekat att ta i det här problemet? Det är ju inte svårt att lösa tekniskt. Svaret i dag ger tyvärr inte heller något klart besked. Fortfarande svävar man på målet. Jag tycker ändå att svaret är intressant på en punkt. Det ger en antydan om vart bostadsministern är på väg och hur han skulle vilja ha lösningen. Han hänvisar ju till att inkomstskatteberedningen överväger förslag om beskattning av vinster vid försäljning både av villafastigheter och av bostadsrätter. Bostadsministern kan tydligen tänka sig att ändra systemet och försämra för villorna, i stället för att ändra reglerna för bostadsrätter så att de blir desamma som för villorna. Är det så, herr bostadsminister, att man är beredd att försämra reavinstsskattereglerna för villaägarna och i så fall lägga fram dessa förslag först efter valet? Eller vad har bostadsministern tänkt sig, eftersom han också inbegriper villaägarna i resonemanget i sitt svar? Jag önskar att bostadsministern hade uttryckt sig tydligare på dessa punkter. Varför överväger man inte att överföra reavinstsskattereglerna för villor till att gälla också för bostadsrätter? Vi har från centerns sida föreslagit en sådan åtgärd. Om ett taxeringsvärde åsätts en bostadsrätt motsvarande dess marknadsvärde och om reavinstsskattereglerna tillämpas på samma sätt som för villorna, löser man också en del andra problem med t.ex. gåvoskatt och förmögenhetsskatt, som också finns i detta sammanhang. Varför tvekar bostadsministern? Man behöver inte vänta på några utredningar. Reglerna finns ju, så det är bara att utvidga dem till att gälla även för bostadsrätter. Jag noterar vidare att några hembudsregler och någon priskontroll just nu inte skall införas. Det är bra. Men i det längre perspektivet tycker jag inte att svaret är särskilt övertygande. Här gäller regeln om att vänta och se. I ett uttalande från lördagen i Norrköping sade bostadsministern att han inte i onödan ville trassla till det inför valet. Först om priserna åter börjar stiga, kan lagförslaget plockas fram. Det framgår även av svaret att det är prisutvecklingen som skall avvaktas. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att bostadsministern tycker att det bör införas flera regler och bestämmelser som skall minska de boendes självbestämmande, men att det inte är aktuellt att ingripa förrän efter valet. Jag vill då fråga: Om det blir fortsatt socialdemokratiskt styre efter valet, när kommer i så fall dessa förslag att framläggas? Hur mycket ytterligare skall priserna stiga innan ett förslag i denna del läggs fram? Vi i centern avvisar varje tanke på hembud och priskontroll, eftersom det är som att skjuta ett grundskott mot den kooperativa idén. Dessutom främjar det bara den svarta handeln. Därför hade jag av bostadsministern önskat ett klarare avståndstagande när det gäller den här frågan i det längre perspektivet. Även om det är alldeles för sent, tycker jag däremot att det är bra att bostadsministern nu är beredd att lösa problemen med andrahandsuthyrningen. Det går inte att försvara de förhållanden som i dag råder på andrahandshyresmarknaden. Jag är inte beredd att här uttala mig närmare om de detaljer i förslaget som har lagts fram. Det är dock tillfredsställande att bostadsministern äntligen avser att ta itu med dessa problem.

Herr talman! Jag sade att jag inte ville bråka med Hans Gustafsson om bostadsbyggandet, men kvar står att det färdigställdes ungefär en kvarts miljon bostäder under den föregående femårsperioden, medan bara 170 000 färdigställdes under den senaste femårsperioden. Det är en skillnad på mellan 80 000 och 90 000 lägenheter, vilken skall ställas i förhållande till de löften som socialdemokraterna gav i valrörelsen 1982 om att bostadsbyggandet skulle öka. Vad som hände var att det kraftigt minskade. Men detta ligger litet grand utanför dagens debatt. Hans Gustafsson säger att han har svarat på alla mina frågor. Ja, jag sade också inledningsvis att svaret är klargörande på kort sikt. Men på längre sikt är det inte alls speciellt klargörande, och därvidlag kvarstår osäkerheten om vad socialdemokratin vill åstadkomma. Hans Gustafsson säger sig inte ha någon principiell uppfattning om uppskovsreglerna när det gäller realisationsvinstbeskattningen av bostadsrätter. Jag tycker att det är underligt av ett så stort parti, som ofta vill ge intrycket att kunna lämna besked i alla möjliga olika frågor. Det är här fråga om en skatt på flyttandet, och om man inte har uppskovsregler, kommer folk att sitta kvar i fel bostäder ochi för stora bostäder. Det är den situationen som vi har i dag och som är så bekymmersam. På den punkten gavs inget principiellt besked. När det gäller hembud sägs att man får överväga detta på nytt om priserna skulle börja stiga igen. Det är ju bara en symbolhandling att införa priskontroll och hembud, eftersom människor försöker smyga undan kontrollen på olika sätt. Vi gör människor kriminella — genom att ha bestämmelser som de inte kan efterleva — i stället för att gå in på de grundläggande problemen.

Herr talman! Jag förstår Hans Gustafsson när han ställer frågan till Birgit Friggebo och mig — nu då vi har tre minuters repliktid — om vad vi vill göra åt prisutvecklingsproblemet. Det är tydligen på det sättet, herr talman, att bostadsministern står fullständigt tomhänt inför hur han skall åtgärda dessa problem. Där har vi förklaringen till att ingenting har hänt under hela den tid som spekulationsvågen har pågått! Självfallet har vi anvisat åtgärder. Vi har från centerpartiets sida väckt sju kommittémotioner och en partimotion på bostadspolitikens område, och det är bara att läsa i dem för den som vill finna en rad åtgärder. Men låt mig peka på tre saker på det här området som vi har föreslagit, vilka direkt skulle ge resultat. För det första vill vi öka tillgången på lägenheter. Vi har i vår motion föreslagit en satsning på 150 milj.kr. till att ordna 5 000 nya smålägenheter — framför allt i storstadsområdena. Detta skulle förbättra tillgången, minska trycket på bostadsmarknaden och hejda prisutvecklingen. För det andra kan man diskutera insatsens storlek i detta sammanhang. För det tredje: Om vi hade haft rättvisa reavinstskatter och en förändrad reavinstbeskattning på bostadsrätter, vilket jag berörde i mitt första inlägg, hade vi också fått en klart prisdämpande effekt på den här utvecklingen på bostadsrätter. Då hade det inte heller funnits möjligheter att spekulera på det sätt som nu har skett. Det är en enkel åtgärd att ändra reavinstbeskattningen. Den frågan behöver vi inte skjuta in i en utredning som skall användas som undanflykt. Inkomstskatteutredningen skall ju syssla med betydligt mycket mer än detta. Att jämställa reavinstbeskattningen när det gäller villor och bostadsrätter är en mycket enkel åtgärd, som man inte behöver vänta till 1991 för att genomföra. Till dess har priserna hunnit genomgå en kraftig ökning. Jag beklagar att bostadsministern fortfarande tvekar på de här punkterna om långsiktigheten. Han är tydligen inte heller beredd att ändra sig beträffande de principiella frågorna om ombildning och annat för att det skall bli lättare för de boende att också få äga sin bostad och därmed engagera sig mer i sitt boende. Detta är att beklaga. Jag kan bara konstatera att socialdemokraterna tydligen inte är beredda att utöka ägandet i boendet.

Herr talman! Bostadsministern vill inte svara på de frågor som är ställda i interpellationen vad gäller det långsiktiga perspektivet: om socialdemokratin är för eller emot uppskovsregler när det gäller bostadsrätter, om man principiellt tar avstånd för all framtid från tanken på hembud, osv. Detta får vi inte några svar på. Jag vill hänvisa till en motion på 24 sidor som jag har lämnat in till riksdagen. Den innehåller ett mycket heltäckande program för bostadspolitiken, som i väsentliga avseenden skulle förbättra situationen, framför allt vad gäller rörligheten på bostadsmarknaden. Jag vill faktiskt inte slå mig för bröstet för det som åstadkoms under de sex borgerliga åren. Det finns inte heller någon anledning för tidigare socialdemokratiska regeringar att slå sig för bröstet med tanke på det omfattande regelverk som då skapades och som vi delvis administrerade under de borgerliga åren. Vad vi gjorde var att ändå börja en uppluckring. Vi började minska bostadssubventionerna. Vi införde regler och bestämmelser som ökade användningen av bostadsrätter. Vi såg till att människor fick mer att säga till om i sina bostäder. Man fick också lättnader i byggnadsreglerna, med friggebodar och liknande. Att det sedan inte gick så snabbt som man skulle kunna önska kan man ju beklaga, men jag är övertygad om att en borgerlig regering i dag med stor kraft och snabbhet skulle sätta i gång ett sådant arbete, som skulle innebära fler bostäder och mindre utslagning av smålägenheter. Vi skulle ta bort staketen mellan de olika upplåtelseformerna, som ju de facto låser in människor i sina bostäder — de flyttar inte på sig även om de känner behov av det. Vi skulle se till att det blev större valfrihet, vilket innebär att vi skulle behålla hyreslägenheterna men också låta det bli fler bostadsrätter, eftersom det är en uppskattad boendeform. Detta skulle också minska prisutvecklingen på bostadsrätterna. Vi skulle också se till att det blev en mera rättvis hyressättning när det gäller dels centrala, dels ocentrala lägen. Det skulle verkligen påverka och sänka priserna på bostadsrätterna. Jag har klappat Hans Gustafsson på axeln för att han inte lägger fram något förslag om hembud. Men i övrigt är passiviteten påfallande. Man vill inte åstadkomma en förändring som gör att bostadssökande kan efterfråga bostäder över huvud taget. Jag tycker att Hans Gustafsson skall vara litet försiktig med sina kommentarer om de olika perioderna och om olika regeringar. När jag avgick var bostadsmarknaden i stort sett i balans, medan Hans Gustafsson har åstadkommit en kris som i vissa avseenden kanske t.o.m. är mera omfattande än den vi hade på 60-talet.

Herr talman! Nic Grönvall har ställt följande frågor till mig. 1. På vilken grund anser regeringen att banklagstiftningens rörelseoch tillsynsregler förstärks genom förbudet mot att Proventus AB får utöva sin lagliga rätt att utse styrelseledamöter på bolagsstämma? 2. På vilken laglig grund har regeringen infört villkoren för dispensen för GotaGruppen AB att utgöra moderbolag i bankkoncernen? Dessutom har Christer Eirefelt frågat mig om regeringen avser att gå vidare med en liknande reglering av andra bankägares rätt att vara representerade i dotterbolagsstyrelser och — i så fall —i vilken form regeringen kommer att lägga fram sådana förslag. Bakgrunden till de båda interpellationerna är följande. I ett regeringsbeslut den 21 januari i år avgjordes — efter en ansökan av GotaGruppen AB - frågan om Götabanken och Wermlandsbanken skulle få ingå som dotterbolag i en finansiell koncern med GotaGruppen AB som moderbolag. Enligt 1 kap. 4 § bankaktiebolagslagen får ett bankaktiebolag ingå som dotterbolag i en koncern, endast om ett annat bankbolag är moderbolag. Regeringen får dock medge undantag från denna huvudregel, om det finns särskilda skäl. I GotaGruppen-koncernen ingår som dotterföretag, förutom bankerna, bl.a. ett fondkommissionsbolag. Dominerande ägare i moderbolaget Gota Gruppen AB är Proventus AB. För dispensen ställde regeringen dock fyra villkor. Ett av dessa villkor var att Proventus AB, som dominerande ägare i GotaGruppen AB, inte fick vara representerat i dotterföretagens styrelser. De övriga villkoren gällde dels hur GotaGruppen AB skulle uppfylla det särskilda kapitalkrav som gäller för moderbolag, som ej är bank, i en finansiell koncern, dels storleken och fördelningen av koncernens handelslager av värdepapper, dels den tidsfrist inom vilken moderbolagets andelar i företag med bankfrämmande verksamhet skulle vara avyttrade. Mitt svar på Nic Grönvalls första fråga är följande. Regeringen har i sitt beslut motiverat varför den ansett det erforderligt att ställa villkoret beträffande Proventus AB:s ägarrepresentation i styrelserna för koncernens dotterbolag. I korthet kan motiveringen återges så, att regeringen velat trygga moderbolagets inflytande i koncernen och motverka risken för otillbörlig påverkan från starka, utanför koncernen stående ägarintressen, som inte nås av banklagstiftningens rörelseoch tillsynsregler. Så till Nic Grönvalls andra fråga. Att regeringen, då den medger undantag från huvudregeln i 1 kap. 4 § bankaktiebolagslagen, kan ställa villkor framgår uttryckligen av förarbetena, proposition 1986/87:149 om finansiella koncerner m.m. I specialmotiveringen till bestämmelsen anförs nämligen följande: ”I samband med att regeringen prövar frågan om tillstånd anger regeringen också de villkor angående koncernens organisation och koncernföretagens verksamhet m.m. som bör gälla som förutsättning för tillståndet.” I sammanhanget vill jag även framhålla att det är vedertaget inom förvaltningsrätten att myndigheter under vissa förutsättningar kan förena sina beslut med villkor även om uttryckligt stöd i författning eller förarbeten saknas. Villkoren måste dock vara förenliga med de syften som ligger till grund för lagstiftningen inom området i fråga. Skulle villkor inte få ställas, är alternativet att vägra dispens. Om dispens i stället kan förenas med villkor, ges den sökande möjlighet att välja mellan att utnyttja dispensen eller, om han finner villkoren alltför betungande, avstå från den. Därmed går jag över till Christer Eirefelts interpellation. Först vill jag göra klart att det villkor som Christer Eirefelt syftar på tillämpats i ett enskilt dispensärende som regeringen haft att pröva och att dess innehåll betingats av omständigheterna i just detta fall. Som svar på frågan vill jag säga att regeringen inte för närvarande planerar att lägga fram förslag i fråga om reglering av ägarinflytandet i finansiella koncerner. Frågan om begränsningar i ägandet av bankaktier utreds emellertid av kreditmarknadskommittén. I samband därmed kan man också komma in på frågor rörande ägandet i finansiella koncerner. Det är för tidigt att nu säga något om vad kommitténs väntade förslag kan leda till inom banklagstiftningens område.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag måste tyvärr säga att detta svar är så otillfredsställande att det måste bero endera på statsrådets avsiktliga mening att villa bort riksdagen genom att lämna den typen av svar eller också på en brist på kunskap på regeringsbänken, vilket i så fall är allvarligt. Jag ställde den första frågan på den grunden att näringsutskottet, som är lagstiftare i detta fall, i sin skrivning har redovisat synen på frågans lösning och på när dispensen skall användas och vad den skall användas till. Statsrådet svarar över huvud taget inte på den frågan utan citerar i stället en mening ur specialmotiveringen till bestämmelsen. Den första frågan för vår debatt uppreser sig då genast: På vilket sätt anser statsrådet att det i denna mening finnes en grund för att hävda att en aktieägare inte skall få utöva sin rösträtt på bolagsstämma? Det är nämligen det som dispensen betyder. Den andra frågan för debatten är egentligen den centrala, allvarliga frågan, som gör att jag känner mig mycket engagerad i min kritik. Statsrådet säger nämligen att det skulle vara ”vedertaget inom förvaltningsrätten att myndigheter under vissa förutsättningar kan förena sina beslut med villkor även om uttryckligt stöd i författning eller förarbeten saknas”. Jag begär att statsrådet styrker grunden för den meningen. Skälet till detta, herr statsråd, är att det i regeringsformen 8 kap. 2 och 3 §§ finns bestämmelser om vad som gäller för svensk lagstiftning och för påverkan på enskilds rätt. I 2 § står det: Sådana föreskrifter är bland andra:” Sedan räknas ett antal exempel upp, däribland föreskrifter om bolag. Här står det alltså alldeles tydligt, att för att man skall få lämna föreskrifter om enskilds uppträdande i bolag skall det vila på lag. Denna dispens är ett ingrepp i den enskildes äganderätt till aktier. Han får inte lov att rösta på de styrelseledamöter han vill i ett visst aktiebolag. Det står i grundlagen att detta måste vila på lag, för att man skall få lov att meddela sådana bestämmelser. Mot denna bakgrund vill jag alltså på nytt fråga: Vilken praxis är det som statsrådet syftar på som ställs utanför grundlagens bestämmelser om reglerna för den enskildes uppträdande i ett aktiebolag? Det är mycket viktigt att vi får veta det, därför att konsekvensen av om detta regeringsbeslut går utöver grundlagens regler är inte bara att det är ett ogiltigt beslut, utan enligt 11 kap. 14 § i regeringsformen är det dessutom förbjudet för myndigheter att tillämpa beslutet. Även regeringen är alltså förbjuden att tillämpa sitt eget beslut. Eller kan statsrådet påvisa att en förvaltningsrättslig praxis är för handen? Adressaten när det gäller dispensbeslutet är nämligen GotaGruppen, som på grund av banklagens bestämmelser om rösträtt i bankaktiebolag aldrig kan rösta för mer än en femtedel av aktierna. Vad händer nu, herr statsråd, om de 80 20 andra aktieägarna röstar in en ledamot av Proventus AB:s ledning - för att tills vidare göra det enkelt? Är också det valet ogiltigt? Det är juinte ett val av adressaten när det gäller regeringens dispensbeslut, utan det är ett val av andra fria människor, som på en bolagsstämma utövar sin rösträtt. Detta uppreser i sin tur frågan: Vad avser då regeringen att göra, om sådana personer som icke berörs av detta beslut skulle välja in någon som regeringen får för sig skulle representera Proventus? Till sist, herr statsråd: Det krävs att statsrådet talar om för mig vad uttrycket ”representera Proventus” betyder. Hur skall någon människa kunna tillämpa det begreppet? Kan jag vara en representant för Proventus i detta styrelsearbete?, frågar jag mig. Om man ringer till mig och ber mig vara vänlig att åta mig ett styrelseuppdrag, är jag då representant för Proventus? Det är alldeles nödvändigt att statsrådet lämnar en tydlig redovisning även på denna punkt: Vad är enligt regeringens uppfattning dispensens innehåll? Min uppfattning Prot. 1987/88:84 är att dispensen är helt olaglig. 15 mars 1988
é å 3 « representation i dotter Då Christer Eirefelt inte kan vara närvarande kommer Hadar Cars att ta Ag
Herr talman! Det som har föranlett Christer Eirefelts fråga till statsrådet är detta att när GotaGruppen bildades den största ägaren, Proventus AB, inte fick vara representerad i dotterbolagens styrelser. Det skäl som regeringen har angett för sitt beslut var att man ville undvika att Proventus får ett alltför stort inflytande över koncernens hela verksamhet. Jag tycker att Nic Grönvall har analyserat den lagliga grunden för regeringsbeslutet, och jag kan instämma i hans uppfattning att det såväl i förarbetena som i lagen saknas sådana bestämmelser som gör att man kan säga att beslutet har laglig grund. Jag tycker att det är en allvarlig iakttagelse att regeringens beslut i denna fråga, såvitt vi kan förstå, saknar laglig grund. Det är också intressant att notera att beslutet fattades utan kontakter med de statligt utsedda representanterna i Götabankens styrelse. I folkpartiet har vi ju alltid underkänt statliga styrelserepresentanter. Men när regeringen i en sådan här fråga inte bryr sig om att konsultera representanterna, understryker den ju riktigheten i folkpartiets ståndpunkt att det inte är någon särskilt stor nytta med denna typ av representanter. Herr talman! Regeringen har ju en ambition att på olika sätt vidga sitt inflytande över bankernas styrelser. Utöver den statliga styrelserepresentationen har man ju fattat beslut om att regeringen skall godkänna valet av styrelseordförande. Genom lagen om finansiella koncerner har man också infört en ny reglering. Uppenbarligen är det här fråga om ytterligare ett steg för att skapa ett ökat statligt inflytande i bankerna. Det är en ambition som regeringen tycks ha. Jag kan inte säga att det svar som statsrådet har lämnat motsäger det påståendet. Han säger visserligen att ”regeringen inte för närvarande planerar att lägga förslag i fråga om reglering av ägarinflytandet i finansiella koncerner”. Men i samma andetag talar han om att en utredning pågår och att man får se vad den kommer fram till och vad det kan leda till. Ambitionen att mer och mer i detalj påverka styrelsesammansättning och styrelsearbete och att över huvud taget reglera denna verksamhet uppfattar jag som relativt uppenbar. Jag tror det vore olyckligt att göra det. Försök att förbjuda en dominerande ägare att t.ex., som regeringen har gjort, sitta i dotterbolagsstyrelser innebär att ägarens inflytande skall utövas på andra vägar. Han kommer ju inte att avstå från att försöka utöva sitt inflytande. Men i stället för att utöva det i styrelser, som för en ägare är en naturlig plats för att utöva sitt inflytande, och under all den kontroll som lagstiftning och annat innebär för styrelsearbete, måste detta ske på annat sätt. Det tror jag inte är till någon fördel vare sig sakligt eller juridiskt. Man bör kunna enas om att man genom ett sådant förfarande riskerar att besluten centraliseras uppåt, för i bankstyrelsen får ju den dominerande 43 ägaren vara företrädd. Vilka vill fatta beslut i dotterbolagsstyrelserna, när de vet att den egentliga ägaren inte har säte där utan sitter en trappa högre upp? Den osäkerhet man på detta sätt skapar om var beslut skall fattas är inte till fördel för verksamheten i något avseende eller för den saklighet och riktighet som bör känneteckna den verksamhet som banker bedriver.

Herr talman! Jag vill först understryka att vad vi nu diskuterar är en särlagstiftning som innebär att vi i särskild ordning har tillskapat en möjlighet att på vissa villkor göra undantag från banklagstiftningens särskilda bestämmelser om hur en bankkoncern skall vara uppbyggd. En sådan dispens har lämnats till GotaGruppen-koncernen. Man kan säga att regeringen har tillmötesgått ett önskemål från koncernen att bygga upp verksamheten på annat sätt än det normala, där banken är moderbolag. Vi har inte velat tillskapa regler som skulle vara gynnsammare i olika hänseenden för denna undantagsgrupp än för bankaktiebolag i allmänhet. Därav följer att vi har velat uppställa vissa villkor för hur dispensen skall kunna utnyttjas och när man skall få göra undantag från banklagstiftningens normala regler. Dit hör, Hadar Cars, att inflytandet skall utövas via moderbolaget just för att man inte skall få andra ansvarsregler än sådana som kan överblickas av koncernen. Banklagstiftningen avser att tillgodose kravet på att man skall kunna utöva tillsyn och inflytande på ett rakt sätt i ett bankföretag. Vi har i dispensärendet ställt upp vissa villkor på den grund som lagen föreskriver och som har presenterats och beslutats i riksdagen. När lagstiftningen presenterades för riksdagen angavs klart att vi avsåg att ställa upp vissa villkor, men alla de möjliga och omöjliga frågeställningar som kan komma upp i dispensärenden kan ju inte uttryckas i lag. Jag kan inte, Nic Grönvall, dra den slutsatsen att det skulle vara stridande mot gällande lagstiftning, oavsett om Nic Grönvall syftar på något alldeles speciellt yttrande i näringsutskottet eller ej. Jag kan inte se att det när lagstiftningen togs fanns några sådana markeringar från näringsutskottets sida som skulle förhindra att man ställde upp dessa villkor.

Det gäller inte Götabanken som sådan, utan det gäller hur man skall kunna rösta i fondkommissionärsbolaget. Huvudregeln är, som vi har sett det, att ägarna då bör utöva sitt ägande via moderbolaget men inte direkt i dotterbolaget, och detta för att inte skapa oklarhet. Hadar Cars säger att de statliga representanterna i Götabankens styrelse inte var kontaktade. Egentligen gällde det här inte Götabanken, Hadar Cars, utan det gällde GotaGruppen-koncernen, som vid det här tillfället egentligen inte var etablerad, och det fanns inga offentliga styrelserepresentanter utsedda. Det gällde relationerna mellan ägarna till GotaGruppen-koncernen, GotaGruppen-koncernen och ett fondkommissionärsbolag som finns inne i GotaGruppen-koncernen — det har inte någonting med Götabanken i sig att göra. Sedan allmänt om ägarinflytandet i banker: Jag tycker inte det finns anledning att gå djupare in i den frågan nu, Hadar Cars. Det pågår en stor utredning — den har pågått i ganska många år — för att utreda bl.a. ägarfrågorna när det gäller banker och också när det gäller bankkoncerner, om det nu enligt vad utredningen kommer fram till bör kunna vara ett permanent tillstånd att det finns bankkoncerner som GotaGruppen-koncernen. Det tycker jag att vi kan lämna till framtiden. Om Hadar Cars med sitt inlägg vill markera att han inte tycker att det skall finnas några ägarbegräsningar över huvud taget tror jag vi har olika meningar. Men vad frågan här gäller är ju snarast om de regler som finns i banklagstiftningen skall vara i huvudsak tillämpliga också på ett sådant koncernförhållande som GotaGruppen-koncernen representerar.

Herr talman! Statsrådets senaste replik gör egentligen den här tillställningen ännu värre. Nu förstår jag att statsrådet inte riktigt har klart för sig vad dispensbeslutet egentligen innehåller. Jag skall läsa innantill undantag nr 2: ”Proventus AB som dominerande ägare i GotaGruppen AB får ej vara representerat i dotterföretagens styrelser”. Det måste vara ett försök att rikta en uppmaning till människor som äger aktier att inte använda dem på det sätt de är garanterade rätten till genom grundlagen, nämligen just på det sätt som jag tidigare redovisade. Jag förundras över att inte statsrådet eller hovrättsfiskalen som sitter vid väggen vid sidan om honom kan förklara hur det kommer sig att regeringen kan avstå från att följa grundlagens bud. Det är möjligt att jag har fel— jag har svårt att tro det, men det är ändå möjligt. Kom upp i talarstolen och tala om för mig att jag har fel, säg att grundlagens bestämmelser av någon anledning inte gäller i det här fallet! Statsrådet sade vidare i sin andra replik att det här är en särlagstiftning. Nej, det är inte det. Tänk om det ändå hade varit det! Tänk om ni hade sluppit att kasta in proposition nr 148 i banklagstiftningen! Det var ju så att vi i november 1986 fick en proposition om banklagstiftningen som i evigheter hade legat och väntat på att läggas fram. När vi skulle ta upp den till behandling i maj 1987 kom proposition 148 med en tilläggsproposition, som gällde Gota Finans situation och som utgjorde ett tillägg till första kapitlet i bankaktiebolagslagen. Det hade varit bättre om man inte hade gjort den ändringen i huvudlagstiftningen utan låtit det vara just vad vi tyckte att det skulle vara, nämligen en situation som fick lösas när regeringen fick litet erfarenhet. Nu har regeringen skrivit en dispensregel, som den sedan tänjer på i det oändliga. Det är värt att notera att statsrådet kommer tillbaka till tillsynsregler, bankregler och annat. De gäller självfallet. För varje verksamhet som innefattar bankrörelse gäller bankrörelselag, bankaktiebolagslag, krav på kapitaltäckning, förbud att rösta på bolagsstämma. Alla trygghetsregler som behövs för bankverksamhet gäller för alla banker, vem som än äger dem. Jag undrar faktiskt, och vill fråga på nytt, vad som gör detta fall så märkvärdigt att aktieägarna inte får lov att utöva sin rösträtt. Låt mig till sist i all hast läsa innantill i näringsutskottets aktuella ”Om strukturförändringar av nytt slag med svårförutsebara effekter inträffar inom bankväsendet bör regeringen kunna påverka utvecklingen så att inte banklagstiftningens skyddsregler sätts ur kraft. Dispensreglerna lämnar regeringen möjlighet att på ett smidigt sätt låta utvecklingen fortgå i den mån det kan ske utan skadeverkningar.” Det är gränsen för dispensrätten — att se till att bankstrukturen inte förändras. Avsikten är inte, som här sker, att det skall göras ingrepp i äganderätten.

Herr talman! Med utgångspunkt i statsrådets inlägg blir jag inte riktigt klok på om inte också han möjligen ifrågasätter om regeringsbeslutet verkligen hade laglig grund. Jag hoppas att vi på något sätt skall få detta prövat. Jag föreställer mig att regeringsrätten kan vara en riktig instans och att ärendet kan komma att hamna på dess bord. Vi får se vad en sådan prövning leder till. Det förefaller mig också som om statsrådet är något osäker på om beslutet som sådant egentligen var särskilt klokt. Det vore därför värdefullt om han ville utveckla vad regeringen ville uppnå med detta beslut, som innebär ett ingrepp i styrelsesammansättningen som inte tidigare har gjorts från statsmakternas sida. Jag vill också gärna veta om resultatet blev det han förutsåg. Var detta verkligen ett nödvändigt ingrepp för att uppnå det man ville uppnå? Är statsrådet nöjd med utgången av regeringsbeslutet?

Herr talman! Det som Nic Grönvall läste upp ur näringsutskottets betänkande är ett stöd för vad jag har sagt i denna debatt. Det är precis detta vi ville åstadkomma, nämligen en överblick över ansvarsregler och ansvar också i den nya koncernen. Det är nämligen själva utgångspunkten för hur en bank bör vara uppbyggd. Det är därför vi har en särskild banklagstiftning, Nic Grönvall — för att skydda insättarintressena och för att tillsynsoch ansvarsregler skall vara raka i denna bankkoncern. Det var en särlagstiftning på det sättet att vi gick till riksdagen med en särskild proposition och ville ändra i den normala lagstiftningen för banker genom att öppna den möjlighet som den nya lagen ger. Därför är det fel när Hadar Cars säger att vi har gjort ingrepp. Vi har möjliggjort för bankkoncerner att finnas till. Visserligen är de i princip förbjudna, men de kan möjliggöras under vissa förhållanden.

Jag tycker det är riktigare att vi har möjliggjort detta via ett dispensförfarande, men jag tycker också det är riktigt att man då kan ställa upp vissa villkor i samband med att dispenserna lämnas. Jag menar att de regler som regeringen infört, på grundval av ett remissförande där riksbanken och bankinspektionen visade sig ha denna uppfattning, är riktiga och att tillvägagångssättet varit det rätta. Det är inget ovanligt, Hadar Cars, att det finns regler som kan innebära ingrepp i möjligheten att utöva ägande. Banklagstiftningen innehåller sådana regler. Men vad det här handlar om är att vi något tidigare har möjliggjort bildandet av en koncern. Det utredningsarbete som bedrivits har gett resultat, så att man kunde bedöma frågor om nybildningar på bankområdet och sätta dem i relation till de bankkoncerner och den banklagstiftning som byggts upp. Självfallet, Nic Grönvall, kan man inte avstå från att följa grundlagens bud. Men detta är det heller inte fråga om, utan det är fråga om att tillämpa den lagstiftning som vi gick till riksdagen med förslag om och där vi klart angav att vissa av de skyddsregler m.m. som gäller på bankområdet bör gälla för den här koncernen också. Det är vad vi har gjort i det aktuella dispensärendet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för att han nu faktiskt bekräftar för mig att han inte har förstått vad vi talar om. Statsrådet säger att det är vanligt att det finns inskränkningar i rätten att utöva ägande, bl.a. i banklagstiftningen. Ja, det är alldeles riktigt, och det står helt i överensstämmelse med grundlagen. Men vad regeringen har gjort är att den i ett dispensbeslut, i ett förvaltningsbeslut, som alltså inte är lag, har inskränkt aktieägares rätt att rösta för sina aktier. Så det exemplet är ingen förklaring — det är bara en bekräftelse på att statsrådet faktiskt inte har förstått vad jag säger, och detta är beklagligt. Statsrådet säger nu att näringsutskottets skrivning bekräftar att regeringen har handlat rätt och att lagstiftningen innehåller bestämmelser om möjlighet att inskränka ägarnas rätt att rösta för sina aktier. Statsrådet citerar också den mening han själv anfört i specialmotiveringen. Då vill jag säga att om statsrådet läser svenska på det sättet, så O.K. — då kan jag förstå att ni kan komma till den här uppfattningen. Men eftersom jag var tvungen att läsa så fort förut vill jag gärna än en gång läsa upp vad som står i näringsutskottets betänkande: ”Om strukturförändringar av nytt slag med svårförutsebara effekter inträffar inom bankväsendet bör regeringen kunna påverka utvecklingen så att inte banklagstiftningens skyddsregler sätts ur kraft.” Vad är det i banklagstiftningens skyddsregler som sätts ur kraft av ett styrelseval? På den punkten är det ju faktiskt så att statsrådet om och om igen återkommer till frågan om banklagstiftningens verkliga mening. Därvidlag har vi inga skilda uppfattningar: I varje land behövs en banklagstiftning som säkerställer insättarnas intressen och säkerställer deras rätt. Det finns något slags mystisk farhåga i statsrådet Johanssons sinnevärld om att en styrelseledamot i ett bolag skulle kunna omintetgöra hela det bolagets handlande. Det verkar nästan som om man skulle ha en kolossal makt att koppla bort bankinspektion, kapitaltäckningsregler och allt annat som konstituerar skyddet för insättarna. Det skulle vara intressant att få veta hur statsrådet tror att man helt skulle kunna koppla bort lagstiftningen bara därför att en viss person är styrelseledamot. Det är ju detta som är er motivering. Det hade varit bättre om man inte lagstiftat på detta område. Ena stunden säger statsrådet att vi inte kan uttala oss om ägarfrågorna, eftersom en stor utredning arbetar med dessa. I nästa stund kastar han fram ett förslag om en lagstiftning vars dispensregler är så otydliga att vi måste föra en sådan här debatt om lagstiftningens konsekvenser.

Herr talman! Jag tolkar statsrådets inlägg så att syftet med de beslut regeringen fattade var att man skulle få en bättre överblick över ansvarsförhållandena i GotaGruppen AB.

Herr talman! Just det, Nic Grönvall! Vad det handlar om är att tillgodose syftet att banklagstiftningens skyddsregler inte sätts ur spel. Då säger Nic Grönvall: Inte kan väl en enskild styrelseledamot i ett bolag omintetgöra den typen av skyddsregler. Jag vet inte om Nic Grönvall skulle svara likadant om det vore så att man i ett av de bolag som finns inom koncernen hade identiskt samma bolagsstyrelse som i Proventus AB. Skulle han då säga att det här inte finns något som helst samband och att det är onödigt att ge sig in på en diskussion om att det här skulle förekomma någon typ av påverkan från någon obehörig? Skulle Nic Grönvall svara att det var likadant vare sig det, som i detta fall, gällde ett fondkommissionsbolag eller om det gällde en bank inom den koncernen. Ett sådant svar skulle jag bedöma som naivare än det svar jag för min del skulle vara beredd att avge. Vi kan självfallet inte utöva någon påverkan om man i ett bolag vill ha en viss styrelse. I det fallet kan bolagsstämman besluta hur den vill. Men vad vi kan avgöra är huruvida det bolaget skall få ingå i den koncernbildning det handlar om. Det är den saken dispensprövningen gäller och ingenting annat. Om koncernen väljer att inte låta ett bolag ingå i koncernen, står det bolaget fritt, men då är det fråga om en helt annan sak. Regeringen har med dessa villkor velat trygga moderbolagets inflytande i koncernen och motverka risken för otillbörlig påverkan från starka, utanför koncernen stående ägarintressen, som ej kan nås av banklagstiftningens rörelseoch tillsynsregler. Detta är en principfråga, och det har inte med personer att göra.